Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att vi i Vänsterpartiet stöder regeringens förslag till ny lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Under de 20 år som har gått sedan den nuvarande lagen trädde i kraft har mycket hänt på området, inte minst vad gäller miljö och säkerhetskrav. Det är också positivt att det nu är på gång att det ska bli förarbevis och åldersgräns för vattenskotrar, även om det inte tas upp i just det här sammanhanget. Det är något som Vänsterpartiet har kämpat för länge, då vattenskotrarna ställer till mycket problem och även olyckor. Det är viktigt att reglera dem just när det gäller säkerhetsaspekter. Men det skulle också behöva säkerställas att vattenskotrarna inte påverkar vattenfaunan. Djurlivet tar skada av det kraftiga undervattensbuller som vattenskotrarna förorsakar. I samband med att det ska tas fram en ny lag för vattenskotrar och fritidsbåtar vore det lämpligt att redan från början lyssna på Havs och vattenmyndigheten, som påtalar att undervattensbullret har negativ påverkan på livet i havet. Det är en ny aspekt som man kanske inte tänker på i första hand. Vi brer ut oss mycket på jorden. Det här är en av många störningar som vi orsakar djurlivet. Enligt många forskare är vi nu inne i antropocen, en ny tidsålder efter holocen, där det är människan som är den är starkaste geologiska kraften. Med detta menas att vi påverkar naturen mer än naturen påverkar sig själv. Till exempel fraktar vi lika mycket grus och sand som hela världshaven med våra lastbilar när vi bygger väg, betonghus med mera. Detta föranleder att vi måste bli planetskötare, som miljöprofessorn Johan Rockström myntade i sitt Sommarprogram i år, som var det Sommarprogram som hade flest lyssnare i år. Att bli planetskötare innebär att vi helt enkelt måste samverka med naturen. Vi måste fundera på hur den fungerar och bygga samhället i samverkan med naturen. Detta nyår upptäckte jag för första gången hur stressade fåglarna var vid fyrverkerierna. Det är inte bara tama djur som blir stressade utan även de vilda djuren. Vi tar en mycket stor plats i naturen. I och med klimatförändringarna kommer samtidigt ekosystemen att ha svårare att samverka. Arter kommer att övervintra på olika nya sätt, och olika arter får nya levnadsmönster eftersom de anpassar sig på olika sätt till uppvärmningen. Detta skapar förskjutningar i ekosystemet. Hela livsväven på jorden är ett nätverk av olika arter. Detta minskar så att säga resiliensen, det vill säga motståndskraften i ekosystemen. Detta kommer i slutändan att drabba oss själva. Det kan till exempel röra vårt eget brukande av naturen. När olika arter blir stressade, minskar i antal eller kanske dör ut kommer vi till exempel att få minska vårt skördeuttag från haven. Detta kan röra såväl fiske som andra födokällor och ge stora problem för oss själva. Vi lever trots allt av naturen, även om vi har glömt bort det eftersom vi lever i en civilisation där vi inte har kontakt med den källa som vi hämtar våra resurser ifrån. I samband med att den nya lagen tas fram borde man därför ställa krav på att vattenskotrarna inte ska bidra till skadligt undervattensbuller. Det är inte rätt att här hänvisa till att det inte får läggas en börda på branschen. Vi måste faktiskt bygga ihop ekonomi och ekologi. De måste vävas ihop till en helhet, så att det blir resilient och hållbart i längden. Vi kan inte fortsätta att tänka på kortsiktig ekonomi, utan vi måste börja tänka på långsiktig resurshushållning så att vi mår bra tillsammans här på jorden både med varandra och med andra arter. Vi skulle också vilja att det nu samtidigt tas fram föreskrifter för eldrivna vattenskotrar och fritidsbåtar, eftersom de finns att tillgå i dag. Det är viktigt att de också hamnar i regelsystemet så fort som möjligt för att en utveckling av dem ska gynnas. Jag yrkar bifall till vår reservation.

Herr talman! I dag debatterar vi trafikutskottets betänkande 8 om lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen med anledning av motionen. Betänkandet avser ett EU-direktiv som ska implementeras i svensk lagstiftning. Lagändringen innehåller regler om konstruktions och tillverkningskrav för fritidsbåtar och vattenskotrar. Förslaget syftar till att säkerställa att hälsa och säkerhet för personer och egendom eller miljö inte äventyras. Det innebär också kontroll av tillverkare, importörer och andra aktörer på marknaden för att kontrollera efterlevnaden och därmed möjliggöra fri rörlighet inom EU för fritidsbåtar och vattenskotrar. Det är ett fullharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att man inför lagstiftningen utan att införa några speciella tillägg för Sverige. För detta finns det majoritet i utskottet. Herr talman! Emma Wallrup, Vänstern, har väckt en motion som dessutom avser att minska miljöpåverkan som undervattensbuller och att stimulera till en ökad användning av eldrivna fritidsbåtar och vattenskotrar. Detta är i sig mycket lovvärt, och många skulle nog uppskatta om det blev tystare både här och där. Som dykare kan jag vittna om att det även skulle uppskattas under ytan. Utvecklingen går framåt med olika typer av motorer och drivmedel. Länge var utombordsmotorerna de som släppte ut mest föroreningar. Men nya typer av motorer tas fram, och efter hand som man byter till nya motorer förändras detta. Vår kollega Suzanne Svensson har roat sig med att leta efter gångbara motorer som skulle kunna fungera som huvudmotorer för fritidsbåtar. Men det var inte någon framgångsrik inventering. Hon blev inte riktigt nöjd med gångtid och kapacitet, som hon uttryckte det. Suzanne Svensson kommer från en medelstor kustkommun och har även tittat lite på hur det skulle kunna se ut med laddningsställen för fritidsbåtar i hennes kommun. Kommunen har ca 1 700 båtplatser, och många som hyr båtplats kommer från platser utanför Blekinge men har ändå valt att hyra en båtplats i Blekinge på grund av närheten till skärgården och det öppna havet. Småbåtshamnen där hennes familj har bryggplatser är den största småbåtshamnen. Där finns det 600 platser. Merparten av bryggorna är långa flytbryggor eller fasta bryggor där det finns landel dragen i början av bryggorna. Hälften av öarna är obebodda - det är det fria friluftslivet som använder dessa öar - och hälften av öarna är bebodda. Så vad gör man om man befinner sig ute till havs och kör slut på bränslet? Man kan förstås ta med sig en dunk. Men det krävs ändå en rejäl utbyggnad, annars måste jag ställa frågan: Vem får tanka sin båt inför helgen och lämna bryggan? Då kan vän av ordning säga att det går att snabbtanka. Ja, men det bränner ut batteriet fortare. Slutligen mynnar detta ut i var vi ska satsa resurserna. Var behövs de bäst? Vi diskuterar ofta i utskottet om det ska vara fråga om alla fordonsslag eller om vi måste prioritera. Vi brukar konstatera att det är prioritering som gäller. Herr talman! Jag ser fram emot att få fortsätta att diskutera denna utvecklingsfråga med branschen och i utskottssammanhang, men jag anser att den inte hör hemma i denna lagstiftning.

Herr talman! Sverige är ett av världens mest båttäta länder. Vi har en båt per åtta vuxna i vårt land. Det gör att vi har strax över 900 000 fritidsbåtar i Sverige. Varje år tillbringar ungefär 2 1⁄2 miljon vuxna svenskar någon del av sin sommar i en fritidsbåt. Båten är viktig i vårt land. Att åka båt är också ett bra sätt att njuta av den fantastiska natur som finns i Sverige och att använda sig av den allemansrätt som få människor på denna planet är förunnade. Båtlivet är också en miljardindustri i vårt land. Med underleverantörer har ungefär 12 000 personer sin försörjning från båtbranschen. I sammanhanget kan det vara väl värt att komma ihåg att båtlivet i Sverige sannolikt är, lite beroende på hur man mäter, världens säkraste båtliv. Vi har olika typer av båtliv i världen, och det är därför lite svårt att jämföra alla länder. Men bland de länder som är jämförbara med Sverige kan vi med fog hävda att vi har världens säkraste båtliv. Och inte bara det, det blir också allt färre människor som mister livet på sjön. Det är en bra utveckling på alla sätt och vis. Herr talman! Den föreliggande propositionen är en följd av EU:s fritidsbåtsdirektiv. Den nya lagen ska säkerställa att fritidsbåtar och vattenskotrar uppfyller goda miljö och säkerhetskrav men även att vi har en bättre marknadskontroll och bestämmelser om alla aktörers skyldigheter inom båtlivet. I slutändan innebär det ökad konsumentnytta och ökat konsumentskydd. Det är alltså bra för alla Sveriges båtägare och framtida båtägare att vi får detta på plats. Jag tycker att det är bra att Emma Wallrup från Vänsterpartiet engagerar sig i miljöfrågorna. Jag välkomnar alla sådana initiativ. Därför är det glädjande att vi har en bra utveckling på området. Båtmotorerna blir allt renare och förorsakar allt mindre buller, vilket inte minst de som njuter av båtlivet tycker är bra. Man vill ha mycket av lugn och ro när man är ute på sjön. Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar Det är bra att vi får gemensamma regelverk i Europa. Sverige är ett alldeles för litet land för att kunna påverka miljön i det stora. Vi måste få många länder som sluter upp kring just miljökrav, bullerkrav med mera. Det är bra i det som EU har enats om i fritidsbåtsdirektivet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till propositionen och avslag på Vänsterpartiets följdmotion.